Herr talman! Behandlingen av utvecklingsbiståndet i statsutskottets första avdelning har i år varit både ingående och debattrik. Grundtonen i debatten har varit en nära nog allmän önskan att komma fram till gemensamma förslag i frågor som rör detta bistånd. Alla som sysslat med u-landsproblematiken vet att hjälpbehoven är enorma och att de ökar. Det är tyvärr inte något nytt att halva jordens befolkning lever i fattigdom, nöd och svält. Det nya ligger i vetskapen om att trots allt det bistånd som lämnas från industriländerna ökar antalet fattiga, svältande och verkligt nödlidande människor i världen. Alla som sysslar med utvecklingsfrågorna vet också att industriländernas samlade bistånd beräknas uppgå till cirka 50 000 miljoner svenska kronor per år och att vårt lands bistånd kommer att vara en ringa del av det även när vi förverkligat vår första målsättning om 1 procent av bruttonationalprodukten till u-landsbjälpen. Allt talar för att hjälpbehoven i u-länderna under årtionden, ja århundraden framöver kommer att vara omätliga. Vårt lands i detta sammanhang mycket begränsade resurser kan bäst illustreras med den gamla liknelsen om droppen och havet. Det finns i u-ländernas inre förhållanden mycket som stör opinionen i Sverige. Diktatur eller enpartivälde förekommer ofta i u-länderna. Folkets ledare och herrar lever i lyx och överflöd, medan den stora massan av människor svälter. Alla som sysslar med u-landsfrågorna vet också, att även om viljan är god, görs: det misstag i biståndsarbetet. Dessa och många andra sakuppgifter, som sedan ofta med starkt känsloengagemang och huvudvikten lagd på någon delfråga kungörs i våra massmedia, medför att den svenska s.k. allmänna opinionen är mycket splittrad och lättrörlig i fråga om u-landshjälpen. Men faktum kvarstår att behovet av hjälp är stort och långsiktigt. För utvecklingsbiståndet gäller att både det omätliga hjälpbehovet och omsorgen om den svenska biståndsopinionen fordrar, att vår svenska statliga hjälpverksamhet är väl organiserad och väl samordnad med svensk biståndsverksamhet i alla former. Enligt min bestämda mening är u-landsbiståndet illa betjänt av att bli ett partipolitiskt slagträ. Den samordning som bäst gagnar vår svenska biståndsinsats kräver samförstånd över partigränserna. Från högerpartiets sida har vi också arbetat hårt för en bättre samverkan, och vi tycker att vi har nått en bit på vägen vid riksdagsbehandlingen i år. För våra regerande socialdemokrater brukar det vara något av en trossats att ett regeringsförslag skall passera utan några förändringar. Vi i högerpartiet är glada över att vi vad gäller u-landsfrågorna detta år fått medverka i utskottet till ett utskottsutlåtande som visar att även socialdemokraterna kan i samförståndets intresse bidra till väsentliga förbättringar i regeringens förslag. Således har utskottet i år förordat att riksdagen hemställer hos regeringen om att en plan för utvecklingsbiståndets utbyggnad till 1 procent av bruttonationalprodukten föreläggs nästa års riksdag. Utskottet har också enhälligt uttalat, att en större samordning av biståndsverksamheten skulle leda till betydande vinster vid planläggningen och utförandet av hjälparbetet. Utskottet begär därför att samtliga biståndsanslag överförs till utrikesdepartementet och att biståndsmyndigheten får större möjligheter att påverka det växande kommersiella och handelspolitiska biståndet. Utskottet föreslår en skrivelse till regeringen med uttalande för ökad organisa torisk och teknisk samordning av utvecklingsbiståndet. Den största förändringen i regeringens proposition föreslår utskottets socialdemokrater och högerledamöter i fråga om SIDA:s fältverksamhet. Trots att u-landsbiståndet från förra året ökat med cirka 20 procent till över 400 miljoner kronor innebar regeringens förslag, att SIDA:s verksamhet skulle i stort sett ligga på samma nivå som året innan. Förra året hade SIDA genom användande av reservationsanslag jämte det årets anslag förbrukat 90 miljoner kronor, och enligt regeringens förslag skulle det i år anslås 99 miljoner kronor. Enligt överenskommelse som träffats mellan högerpartiet och socialdemokraterna skall SIDA:s anslagsram ökas med cirka 40 miljoner kronor genom Ööverförande av reservationsmedel till SIDA, och enligt vår mening har härmed mycket angeläget anslag säkrats. Enighet råder om att familjeplaneringsprojekt bör prioriteras. SIDA har förordat en utveckling av familjeplaneringsbiståndet till en beräknad kostnad av 12,6 miljoner kronor och detta stöds av utskottet. SIDA har också föreslagit att 6 miljoner kronor skall användas till enskilda organisationers biståndsaktivitet. Av detta belopp beräknas den större delen gå till missionen. Motioner från bl.a. riksdagens kristna grupp har syftat till att säkerställa ifrågavarande anslag, och detta ingår också i högerpartiets och socialdemokraternas gemensamma kompromiss. Personligen anser jag detta särskilt värdefullt då all erfarenhet visar att missionens folk har de största förutsättningarna att använda pengarna så att de bäst kommer mottagarländerna till del, och jag hoppas också att staten under kommande år genom SIDA kan bidra till att ge missionens folk ännu bättre resurser. Det gladde mig i dag att höra utrikesministerns uppskattning av missionens arbete. Herr talman! Man blir glad och impo nerad när man tar del av missionens verksamhet i u-länderna, sådan den framgår av Svenska missionsrådets statistik år 1965.

I kompromissen ingår också att SIDA:s verksamhet för utbildning av afrikanska kvinnor skall utökas väsentligt under året och att det till SIDA:s verksamhet bland palestinaflyktingar skall kunna anslås 10,5 miljoner kronor. Slutligen ingår där att anslagsposten forskning skall tillföras 2,5 miljoner kronor att användas till ämnesområden av största betydelse för u-länderna. Detta innebär en ökning av verksamheten med 39,8 miljoner kronor utöver regeringens ursprungliga förslag. Det anförs vidare i utskottsbetänkandet i denna del att SIDA förväntas med kraft fullfölja rationaliseringsåtgärder för att nedbringa kostnaderna för pågående och planerade aktiviteter, och jag hoppas att SIDA också tillvaratar möjligheterna till besparingar på reseanslaget. I en högermotion har det förhållandet påtalats att resor av SIDA:s personal sker med I:a klass flyg. Det borde vara möjligt att på denna anslagspunkt genom förhandlingar göra avsevärda besparingar. Herr talman! Jag har redan betonat hur viktigt vi anser det vara att problemet med samordningen av u-landsinsatserna löses. Enligt god svensk riksdagspraxis brukar stora frågor, särskilt där man eftersträvar samordning av en verksamhet och gemensamma lösningar av problemen, utredas av allsidigt sammansatta utredningar. Vi i högerpartiet har motionerat om en allsidigt sammansatt parlamentarisk utredning angående det fortsatta utvecklingsarbetet, en utredning med företrädare även för näringsliv, mission och annan expertis. Utskottet har, som jag nämnde, enats om att till nästa års riksdag begära en plan för utvecklingsbiståndets successiva utbyggnad till en nivå motsvarande 1 procent av bruttonationalprodukten. Utskottet har också förordat åtgärder på det administrativa och anslagstekniska området i syfte att åstadkomma en helhetssyn på utvecklingsbiståndet. Utskottet har vidare enhälligt beslutat hemställa att riksdagen hos regeringen begär att ett förslag om ett nationellt garantisystem för u-landsinvesteringar skall föreläggas 1968 års riksdag. Vi är således överens om rätt många saker. Vi förefaller också vara överens om att det behövs kraftigt ökade insatser för att begränsa befolkningstillväxten och för att förbättra livsmedelsförsörjningen. Direkta företagsinvesteringar i u-länderna innebär kapitaltillskott som inte ökar ländernas skuldbörda. Svensk företagsamhet kan genom ett nationellt garantisystem i förening med vissa beskattningsreformer ges möjlighet att verksamt bidra till u-ländernas ekonomiska utveckling. Bestående ikommersiella relationer av mångsidig natur är bland det värdefullaste vi på längre sikt kan erbjuda u-länderna. Härvidlag behövs ett förtroendefullt samarbete mellan biståndsmyndigheterna och näringslivets företrädare. Samordningen av de offentliga biståndsinsatserna med övrig svensk utvecklingsfrämjande aktivitet, till vilken både näringslivets och missionens verksamhet hör, torde bäst beredas i den av oss, folkpartiet och centerpartiet föreslagna utredningen. Vi måste enas om grundprinciper och vägar för verksamheten, vilka i högre grad än 1962 års riktlinjer ger uttryck för den nya helhetssynen på utvecklingsbiståndet. Innan så skett kan utredningar och preciseringar i detaljfrågor endast få begränsat värde. Herr talman! I anslutning till det anförda vill jag yrka bifall till reservatio

Herr talman! Vårt lands insatser till stöd åt de fattiga länderna har blivit en mycket angelägen fråga i svensk politik. Därom vittnar intensiteten i och bredden av debatten just nu. Kanske går 1967 års riksdag till historien som en av de riksdagar då u-landshjälpen diskuterades mer än vanligt. Betyder nu detta att människorna i allmänhet är övertygade om att en satsning från vårt land för att lösa dessa problem är lika nödvändig och lika viktig som åtgärder för att lösa de egna problemen? Hurdant är, med andra ord, opinionsläget? Den stora framgången för den insamlingsaktion för sudanflyktingarna som vi nu upplever tyder på att om de påträngande bilderna av människornas djupa nöd och elände förmedlas genom TV till våra ombonade vardagsrum, så är vi beredda att ge vår skärv. Men är detta detsamma som att långsiktigt påtaga sig ett ansvar, som kan kosta uppoffringar och tvinga till avgöranden som medför att det vi strävar till för egen del får stå tillbaka och att den egna standardlyftningen fördröjs?

Politikerna har en absolut och avgörande plikt att inse detta. I den utomordentliga skolradiokurs som under namnet »U-land» nu serveras den svenska ungdomen sägs det till de unga: »Du som läser det här någon gång i början av år 1967 är en av 3 500 000 000 människor som befolkar vår jord. När du är medelålders kommer du att vara en av cirka sju miljarder människor, och när du är mogen att pensioneras har världsbefolkningen säkert passerat tiomiljardersstrecket, om utvecklingen fortgår i ungefär samma takt som nu.» Att de klartänkta aktiva ungdomarna också är vakna för detta och ser konsekvenserna av denna utveckling länder dem till heder. Men det är också fakta att lägga på minnet för oss som är vuxna, då vi vet att denna enorma folkökning sker i länder där man i stor utsträckning saknar mat, där man har dåligt med kläder, där man har dåliga bostäder, knappast någon utbildning och ännu mindre sjukvård. Men vi kan inte bara predika för människorna här hemma att de skall förstå sammanhanget och vara beredda att offra av sin egen välståndsökning för att solidariskt medverka till att lösa dessa problem. Jämsides måste det fortgå en påtaglig utjämning och förstärkning av tryggheten för dem själva. Det är detta som ger en god grund när det gäller att göra alla beredda till denna rejäla satsning. En svensk solidarisk lönepolitik hör till vår u-hjälpspolitik lika väl som ett oavbrutet utbyggande av vår sociala trygghet. Naturligtvis är också en god samhällsekonomi en absolut förutsättning för de långsiktiga åtagandena på dessa områden. Ett annat oeftergivligt krav är att man kan visa allmänheten att man målmedvetet och metodiskt arbetar för att åstadkomma lösningar av dessa enorma problem. Man måste visa att man använder pengarna väl, att de går till att lindra nöd, ge bättre hälsa, arbetsförmåga, viljekraft och framtidstro åt de fattiga folken. Men pengarna måste också användas till att ge dem kunskaper, lära dem läsa och skriva, lära dem olika yrkesarbeten, ge åem arbetstillfällen, bygga upp försörjningsmöjligheter på sikt, befrämja ett allmänt framstegs arbete, utjämna inkomstklyftor i u-länderna och ge inflytande åt folkets breda massa. Ja, det är mycket storslaget det vi vill med vår u-hjälp. Men då vi vågar ange en sådan målsättning är det med den självklara reservationen att hur mycket vi i Sverige än vill och tror oss kunna göra, är vår hjälp bara en liten del av den stora satsning från alla de rika och utvecklade länderna som behövs. Detta minskar emellertid inte vårt eget ansvar. Sedan riksdagen antog princippropositionen nr 100 av år 1962 har vi lärt oss åtskilligt, för all del även genom våra misstag.

Ett avgörande hinder för arbetet med att utveckla vår biståndsverksamhet har varit barnsjukdomarna inom <administrationen. Numera har vi en bättre och, som det vill synas, effektiv form av administration. Naturligtvis spelade också våra bristfälliga kunskaper om de länder vi ville bispringa en viss roll. Vi saknade kontakter, eftersom Sverige inte har något kolonialt förflutet, och vi fick lära från grunden. Genom det viktiga beslut riksdagen fattade förra året om anslutning till koncentrationstanken, alltså med hjälp till ett mindre antal prioriterade länder, blev möjligheterna att lära känna dessa länder mycket större. Graden av effektivitet beräknas därigenom också öka, och det tror jag är alldeles riktigt. Det är i det perspektivet man bör se utskottsmajoritetens behandling av den motion, i vilken begärts att riksdagen nu skall göra en beställning om att Zambia skall bli prioritetsland. Ut skottet skriver att principen om länderkoncentration inte heller bör anses innefatta någon rigorös bindning med vittgående tidsmässig giltighet, men eftersom vi säger att vissa skäl talar för en utökning av det nuvarande biståndet till Zambia, bör detta öppna möjligheter att undersöka huruvida Zambia skall bli ett svenskt biståndsland eller inte. Vi har inte tyckt oss finna något underlag för bedömningen av en så bestämd beställning som reservänterna har velat göra. Jag skulle vilja beteckna reservationen som en okynnesreservation, eftersom utskottet ändå har skrivit mycket positivt i sak, vilket väl måste spela den avgörande rollen. Även beträffande ämnesvalet har våra egna resurser blivit mera prövade, och vid detta laget vet vi bättre vad vi kan och inte kan göra. Låt oss t.ex. se på familjeplaneringsområdet, som är det kanske mest väsentliga över huvud taget i u-hjälpen. Där har Sverige uppenbart kunnat göra en insats, och vi är alltjämt beredda därtill. Och låt oss se på strävandena att åstadkomma en industrialisering i de fattiga länderna. Också där har Sverige både med pengar och med andra åtgärder satsat hårt för att hjälpen skall bli effektiv. Jag vill även understryka att vi nu kanske på ett annat sätt än för några år sedan är öppna för vad andras insatser kan betyda. Det är inte bara missionen jag då tänker på, utan också på Röda korset, Rädda barnen och olika politiska organisationer. När vi nu ger ut pengar — och hoppas kunna ge mycket mera — till Haifainstitutet, som bärs upp av kooperativkvinnor, fackföreningskvinnor och Socialdemokratiska kvinnoförbundet, så är det därför att vi har upptäckt att den institutionen, som för all del i det stora sammanbanget är rätt obetydlig, ändå spelar stor roll. Det är alldeles riktigt att statens pengar skall kunna användas på det sättet och till att bygga under vad en skilda organisationer gjort och gör. Allt detta har emellertid beaktats i proposition nr 100. Det behövs nu bara en naturlig utveckling och anpassning efter de erfarenheter som gjorts och de nya lägen som inträffar. För övrigt angavs redan i propositionen år 1962 att man förutsåg en sådan anpassning. Det är därför inte rätta tiden för en ny stor utredning. När vi avvisar detta förslag skall det för övrigt ses i samband med den beställning som utskottet enhälligt gjort och som innebär att regeringen vid 1968 års riksdag skall framlägga en plan för en väsentlig utbyggnad av det svenska utvecklingsbiståndet i syfte att komma upp till nivån 1 procent av bruttonationalinkomsten. Det har också begärts att kostnadssidan skall redovisas. Detta vill jag understryka. Kostnadssidan är ur alla synpunkter mycket viktig och avgörande. Det är där vi verkligen sättes på prov, och det är där det kommer till synes vad vi menar, tänker och vill med vår u-hjälp. Då hjälper det inte att föreslå 10 eller 50 miljoner mer än regeringen. Det kommer att gälla, som herr Antonsson nyss framhöll, betydligt större belopp. Numera är det klart att det inte föreligger några svårigheter att på ett meningsfullt och effektivt sätt utnyttja mycket större belopp än dem vi nu disponerar. Men vi måste klargöra hur dessa pengar skall skaffas. De utfästelser som regeringen gjort om att framlägga ett progressivt u-hjälpsprogram ger oss ytterligare argument för att hävda att den stora utredningen kan anstå. De uttalanden som ett enigt statsutskott gör om öÖönskvärdheten av att administrativt vidta åtgärder för att nå ett större mått av organisatorisk samordning av biståndsverksamheten talar också för detta. Det är ju åtgärder som är utredda och föreslagna av riksdagens revisorer — alltså en form av anpassning även här. Låt oss också se vad detta kommer att ge innan vi igångsätter en stor utredning. Jag vill också erinra om att många viktiga områden redan är föremål för analys och bearbetning. Herr Vigelsbo berörde här i dag frågan om hur man skall utföra byggnadsverksamheten för att effektivisera, förbilliga och kontrollera denna. Detta behandlas av en av de många utredningar som nu arbetar. Sådana undersökningar är mera ändamålsenliga än den stora, breda utredning, som föreslagits. Det viktigaste är att påskynda takten, inte att fördröja det hela — det är vår bevekelsegrund när vi avvisar förslaget om utredning. Tidigare administrativa förändringar och inhämtade lärdomar gav, som här sagts, god grund för en vidgad ram även för SIDA:s verksamhet, och det har ju visats i SIDA:s petita. Samtidigt som dessa skulle behandlas och föranleda förslag av regeringen fick vi emellertid ett ekonomiskt läge med en stram budgetpolitik som, trots åtgärder för betydande inkomstförstärkning, inte gav utrymme för alla äskanden från SIDA. Inom det parti jag tillhör väckte detta stor besvikelse, inte minst hos sidoorganisationerna, där man emellertid var helt klar över att man inte kunde medverka till någon försvagning av budgeten. Försök av vissa motionärer att vinna gehör för en inkomstförstärkning gick också om intet. Statsutskottet måste söka andra utvägar i ett läge, där det inte kunde förväntas någon majoritet i riksdagen för att gå utöver totalsumman 404 miljoner kronor, som föreslagits av regeringen. Statsutskottet granskade då noggrant de äskanden som hade gjorts. Man företog en noggrann utfrågning om vilka av dessa projekt som inte kunde klaras inom ramen för de 99 miljonerna, och man sökte få reda på vad som var mest angeläget och vad som skulle kunna göras. Det visade sig därvid att man inom de 99 miljonerna ändå kunde täcka in det mesta och väsentligaste av äskandena. Vid det laget hade man bromsat apparaten hos SIDA, och det förelåg rapporter om att en hel del pro jekt skulle fördröjas på grund av mottagarländernas svårigheter att ta emot hjälpen i den takt som förutsetts då SIDA:s petita förbereddes. Man hade också möjligheter att göra vissa besparingar och ändå få arbeten utförda. I fråga om några poster var emellertid läget otillfredsställande, och det gällde sådana områden där vi i utskottet tyckte att det var mycket angeläget att försöka klara projekten. Jag pekar på familjeplaneringen, programmet för afrikakvinnorna, viss forskning, missionen och hjälpen till UNRRA:s yrkesutbildning. Då gällde det att finna utvägar. Och vad socialdemokraterna gjorde var inte att erbjuda högern någon kompromiss, utan vi sökte en samlande lösning för alla. Vi gjorde det i tron att alla nu ville åstadkomma mera u-hjälp och att det var detta det var fråga om och ingenting annat. Vi fann inom den avdelning jag tillhör att det förelåg vissa möjligheter att mera effektivt använda pengarna om det gjordes överföringar inom budgeten på tredje huvudtiteln. Det blev alla överens om och det är vi överens om även i dag. Efter en närmare prövning fann man att det skulle erbjudas ytterligare sådana möjligheter om man kunde gå till sjunde huvudtiteln. Man blev på det klara med att om det gjordes transfereringar skulle man kunna åstadkomma ett effektivare utnyttjande av budgetens pengar — det är hela innebörden i vårt förslag. Hur transfereringen skall gå till skall jag inte ge mig in på. Men jag vill mycket bestämt tillbakavisa påståendet att partipiskan skulle ha använts för att få till stånd enighet inom vårt parti. Tvärtom har vi naturligtvis haft en stor vilja att söka lösningar som kunde vara tillfredsställande för alla motionärer. Men med hänsyn till den långdragning som förekom från mittenpartiernas sida, innan de lämnade besked om vad de ville och inte ville, så kan jag returnera den där lilla elakheten och fråga, om partipiskan möjligen använts på det hållet. Jag för min del har, som jag framhöll, inte känt någon partipiska. Nu blev vi inte överens. Herr Nihlfors säger att det är han som har de friska pengarna som skall erbjudas u-hjälpen. Ja, jag vet inte riktigt hur det är med den saken. Det besparingsförslag från mittenpartierna som var kombinerat med anslagsökningar har väl till alla deiar tillbakavisats vid det här laget.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

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson motiverar knapphändigt varför hon och hennes partivänner anser att det inte behövs någon utredning om de framtida riktlinjerna för vårt u-landsstöd. Jag tycker det är att visa negativism i ett skede, då vi har all anledning att se fram mot ökade möjligheter att göra större insatser. Enligt min mening behöver vi i denna situation verkligen tillsätta en utredning som i tid klarlägger problemen och möjliggör ett framtida ställningstagande. Att fru Lewén-Eliasson inte nu kan tänka sig en utredning beror tydligen på att hon inbillar sig att en sådan omedelbart skulle sätta en käpp i hjulet för den pågående verksamheten. Det är ju inte alls vår mening — motionärerna ser tvärtom frågan på lång sikt. En utredning av detta slag skall inte bli något hastverk; resultatet skulle inte vara att vänta förrän tidigast om ett par år. Zambiafrågan kommer väl att tas upp av herr Ullsten senare under debatten. Jag har emellertid kallats för okynnesreservant, och det är mycket möjligt att det på regeringssidan betraktas som okynne att man slår vakt om ett krav i en motion, när kravet inte uppfyllts av dem som bildar majoritet. Nöjer man sig med att acceptera vissa vänliga formuleringar men sedan finner sig i ett direkt avslag, då är det väl fråga om var okynnet befinner sig när detta avslagsyrkande vidhålles hur länge som helst. Sedan, herr talman, kom fru Lewén Eliasson även in på frågan om fältverksamhetens utökning genom denna egendomliga transferering. Detta är — som vi tydligen måste upprepa i denna debatt fortsättningsvis — i alla fall inte fråga om att utöka det totala utlandsanslaget utan endast att flytta pengarna mellan olika kassor. Vill vi vara progressiva i denna fråga och anse att vi inte skall bryta trenden genom en sänkning i förhållande till de insatser SIDA är beredd att göra, då skall vi också se till att pengarna ställs till förfogande. Vi har — fru Lewén-Eliasson — täckning i vårt budgetalternativ för denna ökning. Vi försökte dessutom att visa förhandlingsvilja och intresse för kompromiss i slutomgången genom att pruta till 90 miljoner kronor i påspädning i stället för 65 miljoner kronor. Jag vill också slutligen, herr talman, erinra om att folkpartiets gruppledare i första kammaren herr Dahlén på ett tidigt stadium av utskottsbehandlingen inbjöd till förhandlingar om olika anslagshöjningar inom ramen för u-hjälpen. På detta fick vi dock inte något gensvar från socialdemokraterna.

Herr talman! Någon inbjudan till förhandlingar känner vi inte till. Men vi fick klart för oss att herr Dahlén i första avdelningen framförde allmänna uttalanden om vikten av att komma fram till gemensamma lösningar. När det sedan gällde att faktiskt diskutera möjligheterna att till u-hjälpen rädda vissa konkreta arbeten, då var så att säga armbågen framme på ett helt annat sätt, vilket väl är det viktiga. Sedan vill jag avvisa beteckningen »egendomlig transferering». Vi gör ju själva en beställning på att till nästa år få en total översyn av biståndsverksamheten. Vi uttalar oss för sammanförande av vissa anslag. Är det då så egendomligt att vi i det budgetläge i vilket vi befinner oss också verkligen försöker att arbeta med de metoder vi rekommenderar för framtiden? Jag tycker man skall ha detta klart för sig. Om man som reservanterna vill skall ha en bred, allt omfattande utredning om vår biståndsverksamhet med medverkan av alla dem som här beskrivits, måste det bli en sak på ett par, tre år, även om utredningen arbetar mycket energiskt. Har vi råd att ta så lång tid på oss nu för att göra denna nya satsning? Är det inte riktigare att avvakta och se vad det uttalade önskemålet om att få fram ett progressivt program för nästa år innebär? Vi kan kanske sedan använda de närmaste åren till att anpassa verksamheten efter våra lärdomar och komma åtskilligt snabbare fram än om vi skall lägga allting i en stor utredningskvarn.
Herr talman! Jag tror att om vi avvaktar ett år för att få se detta regeringsprogram, så förlorar vi därmed ett år när det gäller den mera långsiktiga inriktningen av u-hjälpen, rent allmänt sett. Jag tycker att dessa två saker — regeringens bearbetning av program frågan och igångsättande av utredningen — skulle kunna beslutas av riksdagen nu. Vår budget uppgår till 36 miljarder kronor. Diskussionen gäller en ökning av det totala u-landsbidraget med 40 miljoner kronor kontra dessa 36 miljarder. Det är alltså fråga om sådant som man i andra sammanhang kallar felräkningspengar. Dessutom har vi, som jag förut sade, full täckning för denna ökning i vårt budgetalternativ. Vi har varit inställda på att man i den svenska riksdagen i år i allt väsentligt skulle kunna följa upp det som SIDA planerat och föreslagit. Vi var beredda på att med hänsyn till omständigheterna försöka nå fram till en enighet om ett något mindre anslagsbelopp när det gällde fältverksamheten. I de trevare som gjordes på ett tidigt stadium fick vi dock inte något som helst gensvar. Det är något helt annat än den situation som nu uppstått och som inte innebär en total ökning av u-hjälpsanslagen.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon hård polemik med fru Lewén-Eliasson, därför att jag vet att hon personligen är djupt engagerad i dessa frågor. Men jag kan inte underlåta att säga att fru Lewén-Eliasson borde vara varsam när det gäller att tala om partipiskan i det här sammanhanget. Fru Lewén-Eliasson har suttit i SIDA:s styrelse och där varit med om att begära 164 miljoner kronor till SIDA:s fältprojekt. Sedan kommer hon till riksdagen, och där är hon ivrig förespråkare för den kompromiss som träffats och som i bästa fall — jag understryker i bästa fall — innebär en prutning av det begärda SIDA-anslaget med 25 miljoner kronor. Jag säger i bästa fall, därför att vi har inga garantier för att det blir så.

Herr talman!

Kiyftan mellan rika och fattiga länder tenderar att öka; det är den bistra sanningen. Genomsnittsinkomsten ökar mycket snabbare i de industrialiserade länderna än i de fattiga staterna. Priserna på u-ländernas råvaror utvecklas mycket ogynnsamt, medan u-länderna får betala allt högre priser för de importvaror som de måste köpa från industriländerna. Man skulle mycket väl, som herr Antonsson betonade, kunna beskriva saken så, att u-länderna i realiteten ger de rika länderna mycket betydande subventioner, subventioner som är långt större än industriländernas u-hjälpsinsatser. Därtill kommer att en stigande del av u-ländernas resurser, inkomstökningar och produktionsökningar, tas i anspråk för att klara låneräntor och amorteringar till de rikare länderna. Slutligen hotar befolkningsökningen att ganska snart tömma världens livsmedelslager och leder kanske inom 15 —20 år till en enorm hungerkatastrof, om inte kraftfulla åtgärder vidtages för familjeplaneringen och livsmedelsförsörjningen. Det är mot denna bakgrund, herr talman, något generande att vi här i dag diskuterar, om det i vår budget på 36 000 miljoner kronor finns utrymme för en ökning av u-hjälpen med 50 miljoner kronor utöver vad regeringen har föreslagit. Under många år har man från regeringspartiets och högerns sida avvisat centerpartiets och folkpartiets förslag om ökade biståndsinsatser med hänvisning till att SIDA inte har haft tillräckligt många projekt färdigplanerade.

Hur mycket pengar det kan bli fråga om att föra över vet vi emellertid ingenting om. Det har inte preciserats. Det betyder att utskottsmajoriteten helt lägger i regeringens hand att avgöra detta, och därmed är det mycket ovisst vad som slutligen kan komma att ställas till SIDA:s förfogande. Det är inte heller klart hur mycket som kan komma att fattas beträffande det finansiella utvecklingsbiståndet, för vilket finansministern själv har beräknat 125 miljoner kronor i anslag. Hur man än vrider och vänder på denna fråga kan man inte bestrida att det på det ena eller andra hållet kan komma att saknas pengar som behövs för att de aktiviteter skall kunna fullföljas som SIDA har begärt medel till. Det är på grund av detta förhållande som mittenpartierna i reservationen har föreslagit att anslaget till SIDA:s fältprojekt skall ökas med ytterligare 50 miljoner kronor. Därigenom får man en garanti för att SIDA kan fullfölja projekten utan hinder av att det kan komma att råda medelsbrist. Fru Lewén-Eliasson sade här att alla har varit överens om att man med dessa Överföringar skall skapa mera uhjälp. Det är litet anspråksfullt att påstå detta. Det ställs ju inte mera medel till förfogande för u-hjälpen; det blir en omfördelning och ingenting annat. Dessutom är storleken av denna överföring helt oklar.

Den hade ju inte fått något stöd ens av de socialdemokratiska ledamöterna av vederbörande utskott. I denna diskussion framhöll jag att det vore orimligt, om man inte i en budget på 36 miljarder kronor skulle kunna genomföra sådana åtgärder, att man skulle kunna disponera ett belopp av ytterligare 65 miljoner kronor till u-hjälp, om den verkliga viljan fanns. Jag pekade också på att centern och folkpartiet hade anvisat besparingar för att täcka den ökning av u-hjälpsanslaget som vi föreslagit.

Som vi alla vet går befolkningsökningen i världen långt snabbare än livsmedelsproduktionens tillväxt. Experterna varnar för en enorm hungerkatastrof, om inte mycket drastiska åtgärder vidtas. Hur viktigt det än är att vi satsar på en utvidgad familjeplanering — därvidlag har Sverige verkligen gjort och gör en banbrytande insats — kan detta inte vara tillräckligt. Det krävs också omfattande åtgärder på livsmedelsförsörjningens område, om detta problem skall kunna klaras. De stora lagren i världen, främst av vete och ris, hotar att snart bli tömda. Livsmedelsproduktionen måste öka och öka avsevärt, framför allt i de områden där det finns utsikter att snabbt genomföra en produktionsökning, och samtidigt måste u-ländernas jordbruk effektiviseras och lagringsoch distributionsmöjligheterna där förbättras. Det är dock uppenbart att de länder — vi tänker väl kanske här främst på Förenta staterna, Kanada, Frankrike och en del andra — som har stora latenta möjligheter att ganska snabbt öka livsmedelsproduktionen, inte rimligen själva skall behöva bekosta den insats som därvidlag är nödvändig.

Varför? Jo, därför att det tar tid innan familjeplaneringen får en påtaglig effekt i form av en annan utveckling i fråga om befolkningsökningen. Men problemet är ju ännu svårare när det gäller u-ländernas jordbruk. Man har där att kämpa mot analfabetismen, kapitalbrist och en mängd andra svårigheter. Inte minst pekade generalsekreteraren på det förhållandet, att befolkningen i u-länderna är mycket utspridd; det är svårt att nå människorna, svårt att förmedla information om hur produktionen skall kunna förbättras, meddela kunnande om hur man skall förändra produktionen i fråga om metoder och inriktning. Framför allt underströk han att med de utomordentligt primitiva metoder som kännetecknar de flesta u-länders jordbruk skall man inte inbilla sig att det på ett eller annat årtionde blir möjligt att avsevärt förbättra produktionsresultatet, att ändra det bestående mönstret.

Detta har ett visst samband med den diskussion som förs även om vår egen jordbrukspolitik. Det kanske inte skadar att erinra om att FAO:s generalsekreterare för inte så länge sedan underströk att livsmedelshjälp och livsmedelsproduktion måste bli en angelägenhet för varje land, vare sig detta är exportör eller importör av livsmedel. Det är väl ingen i den svenska debatten som ifrågasätter att svensk jordbruksproduktion skulle inriktas på att Sverige skulle bli ett exporterande land. En annan sak är att tillfälliga Ööverskott kan utnyttjas i u-hjälpen och bör göra det.

Jag tycker att det är förvånande att högerns och socialdemokraternas företrädare i statsutskottet inte heller i år velat ansluta sig till detta förslag, när man ändå vet, att det råder beydande aktivitet på detta område både i FN och inom FAO. Jag vet inte om det beror på att man inom dessa partier märkligt nog inte har tagit starkare intryck av de varningar för en hungerkatastrof som de internationella organen och de internationella experterna, inte minst professorerna Myrdal och Borgström, framfört under senare år. Vi reservanter har också framhållit, att man måste göra mera aktiva insat ser i de internationella sammanhangen för att åstadkomma en stabilisering på en rimlig nivå i fråga om viktiga ulandsprodukters priser på den internationella marknaden. De starka fluktuationer som ofta kännetecknar vissa råvarupriser på världsmarknaden skapar oerhörda problem för u-ländernas ekonomi och deras möjligheter att trygga ekonomisk stabilitet och framsteg. Det har förekommit att prisfallet på en del råvaror varit så stort under ett år, att förlusten för u-länderna på detta prisfall har avsevärt överstigit hela den finansiella hjälpen och hjälpen i övrigt som de rika länderna har gett u-länderna under samma tid. På detta område finns ju vissa internationella avtal. Men det gäller bara en och annan produkt, «och det är nödvändigt att detta system byggs ut, om u-länderna skall få en rimlig chans till ekonomisk och politisk stabilitet. I statsutskottets utlåtande nr 54 behandlas också frågan om investeringsgarantier. Utskottet har i anledning av motioner enats om att understryka angelägenheten av att det pågående utredningsarbetet inom berörda departement bedrivs med sikte på att ett förslag skall kunna föreläggas nästa års riksdag. Herr talman! Jag måste säga att jag är ganska förvånad över de sura kommentarer som detta har utlöst i Aftonbladet. Jag trodde mig läsa Ny Dag och inte Aftonbladet — men skillnaden är kanske ibland inte så stor. Min förvåning var så mycket större med tanke på den ståndpunkt som exempelvis den norska och den danska socialdemokratin intagit i denna fråga. Man undrar om vederbörande skribenter i Aftonbladet har studerat exempelvis de anföranden som den tidigare danske utrikesministern och numera socialdemokratiske gruppledaren i det danska folketinget, Per Hakkerup, hållit i debatten om investeringsgarantierna. Faktum är att en rad länder, däribland Norge och Danmark, har infört inves teringsgarantier, och man kan fråga sig varför inte vi, då vi har garantier vid export av varor till u-länderna, skulle kunna ha garantier också för investeringar i u-länderna. Dessa kan ju inte vara av mindre betydelse, eller hur? Investeringar i u-länderna i ny företagsamhet betyder ökade sysselsättningsmöjligheter, höjda valutainkomster samt ökat tekniskt kunnande — och detta utan en ökning av skuldsättningen. Eftersom en rad andra länder har infört nationella investeringsgarantier 1 väntan på att det en gång skall komma ett multilateralt garantisystem tycker man att det är litet underligt, att vårt land inte följt andras exempel och redan infört det systemet. Nu hoppas vi emellertid att det skall lämnas ett förslag till nästa års riksdag. Jag vill i detta sammanhang gärna understryka att det är självklart, att man måste pröva investeringarna innan det ges garantier för dem. Det måste ju prövas vilket värde en tilltänkt investering kan ha i det enskilda fallet. Därmed bör man väl också kunna diskutera denna fråga utan att betrakta ett nationellt investeringssystem som ett uttryck för något slags neokolonialism — som det gärna kallas i en del vänsterkretsar. Prövningen bör inte minst ske med hänsyn till att en korrumperad regim i ett u-land kan på ett oriktigt sätt utnyttja en investering. Trots att opinionsbildningen rörande u-landsproblemen i dag nått längre än tidigare möter man då och då den uppfattningen att vår u-landshjälp skulle motverka eller rent av utgöra ett hinder för vår förmåga att inom vårt eget land ge eftersatta folkgrupper en rättvis del av den allmänna standardhöjningen. Jag har oerhört svårt att förstå detta argument som man ibland möter.

Eller är det möjligen så, att detta motsatsförhållande man ibland talar om beror på att solidaritetstanken kanske inte sitter så förfärligt djupt hos en hel del? Märkligt är också att den för en del människor tycks göra halt vid det egna landets gränser. Man möter ibland människor — även politiker, vilka man kanske skulle vänta sig litet mera av — som talar om att det inte är så svårt att förstå att dagens ungdomar kräver ökad u-landshjälp, eftersom de inte betalar någon skatt. Det tycker jag också är ett argument som skorrar mycket illa i öronen.

Dagens. ungdom upplever av förklarliga skäl världen på ett annat sätt än ungdomen gjorde för 25, 30 eller 40 år sedan, men det är väl också därför som den inser hjälpbehovets omfattning och solidaritetskravets innebörd bättre än en och annan inom den äldre generationen. Jag tycker att det är ganska naturligt. Det är ingenting som vi skall göra några ironiska kommentarer till. Ett annat argument som jag till sist vill säga ett par ord om är att vår ulandshjälp inte kan höjas nämnvärt därför att vi har ett underskott i bytesbalansen; vi skulle då riskera en minskning av vår valutareserv. Jag skall inte bestrida att det är ett problem.

Då tycker jag inte att man skall skjuta just u-landsproblemen i förgrunden för att belysa svårigheterna med handelsbalans och valutareserv.

Jag vill gärna till sist säga, herr talman, att jag tycker att det anförande som utrikesministern höll här i dag visade att man på regeringshåll nu inser att allmänheten måste få en bättre orientering från högsta ort i dessa frågor. Eftersom ledamöterna i statsutskottet varit eniga om att vi till nästa års riksdag skall få en plan för u-hbjälpsutvecklingen framöver, så vill jag till sist uttrycka förhoppningen att vi kommande år skall få uppleva en mera enig och positiv bedömning av u-landsfrågorna inom regering och riksdag än som har varit fallet i år. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 a, 1 b och 2 i statsutskottets utlåtande nr 54.

Herr talman! »Den ekonomiska klyftan mellan rika och fattiga folk fortsätter att vidgas. Medan välståndet stiger och utbreds i industriländerna blir de ekonomiska framsteg som onekligen görs i u-länderna bokstavligt talat uppätna av en hastigt och i stort sett ohämmat växande befolkning. Denna utveckling eller snarare tillbakagång utgör ett växande hot mot världens fred.» Så skriver SIDA i sin för det kommande året ingivna anslagsframställning. Mera koncist och rakt på sak kan knappast det nuvarande världstillståndet i ekonomiskt och socialt avseende karakteriseras. Beträffande befolkningsutvecklingen i världen har det i ett nyligen av Erland von Hofsten framlagt verk visats på vissa skrämmande fakta. År 1960 fanns det sålunda 2990 miljoner människor på jorden, och den siffran beräknas 1980 ha ökat till 4 269 miljoner samt år 2000 till 5965 miljoner. Av den senare siffran, alltså nära 6 miljarder — vilken ökning sålunda sker inom 30 år — uppskattar man att inte mindre än 79 procent av människorna kommer att finnas i u-länderna — en i sanning uppseendeväckande profetia! Inte minst detta säger oss att u-landsfrågan både på kortare och längre sikt är ett av världens allra största problem. Att den också är en del av vårt ansvar inför världen erkännes numera allmänt här i landet. Ett litet exempel på det kan vara, att bara under de timmar denna debatt om u-hjälpen pågått här i riksdagen har flera telegram anlänt till vårt kansli med maningen: Öka u-hjälpen! Särskilt ansvarstyngt måste det helt naturligt kännas för dem som söker att i handling omsätta det kristna kärleksbudet. De rika länderna har skyldighet att hjälpa de fattiga. Säkert är det också riktigt som någon sagt, att »fattigdom någonstans i världen utgör ett hot mot freden överallt i världen». Vi som arbetar i detta hus är förvisso alla besjälade av en önskan att på bästa sätt bidra till denna hjälp. När meningarna delar sig, är det rörande vägarna för och storleken av denna hjälp. När 1962 års riksdag fastlade riktlinjerna för den svenska utvecklingshjälpen, inriktade man sig på att successivt öka biståndsgivandet till en nivå motsvarande 1 procent av bruttonationalprodukten. För innevarande år är siffran 0,33 procent. De av Kungl. Maj:t föreslagna anslagen motsvarar cirka 0,38 procent av bruttonationalprodukten. Det är glädjande att statsutskottet nu i sitt utlåtande nr 53 ger uttryck för den meningen att en väsentlig utbyggnad av det svenska biståndet bör komma till stånd samt att utskottet enigt förordar att en plan föreläggs 1968 års riksdag med en storleksinriktning på 1 procent av bruttonationalinkomsten. Någon tidpunkt då detta mål bör vara uppnått har man dock inte angivit. En = socialdemokratisk studiegrupp med bl.a. förra statsrådet Ulla Lindström och nuvarande statsrådet Alva Myrdal har föreslagit att detta angivna mål borde nås 1972/73. Detta innebär att hjälpen måste öka med cirka 250 miljo ner kronor årligen. Från vårt håll har tidigare förslag om upprättande av en plan för ett snabbt uppnående av angivna mål för u-hjälpen nedröstats. Därför är det så mycket mer glädjande att enighet nu har kunnat uppnås om framläggande av en sådan plan till nästa år. Jag finner det även värdefullt att ett enigt utskott bl.a. begärt förslag till nästa års riksdag om ett svenskt garantisystem som skydd för investeringar i uländerna, vilket har föreslagits i motioner bl.a. från vårt håll och nyss har understrukits av herr Eliasson i Sundborn.

Någon utredning om nya riktlinjer eller ny planläggning av u-hjälpen, som bl.a. begärs i motioner från folkpartiet, har majoriteten emellertid inte velat vara med om. I reservation nr 1 till utlåtandet nr 53 begär vi en allsidigt sammansatt utredning med parlamentariskt inslag för att se över riktlinjerna för det svenska utvecklingsbiståndet. Jag kommer att yrka bifall till denna reservation. I många upprop och skrivelser från olika grupper i vårt folk har man begärt en aktivering av vår u-hjälp. Jag erinrar t.ex. om det upprop som i början av året kom från mer än 30 organisationer — i stor utsträckning kyrkliga, frikyrkliga och fria andliga rörelser — där man yrkade att enprocentmålet skulle nås inom två år. Det föreliggande regeringsförslaget tillmötesgår inte sådana önskningar. Men också inom majoritetspartiet finns åtskilliga grupper som inte är nöjda med detta förslag. Utskottsmaåjoriteten har emellertid inte velat ge några »friska» pengar utan håller sig inom den av finansministern anvisade anslagsramen på drygt 400 miljoner. För att mildra den negativa attityden föreslår man nu en överflyttning av reserver inom det finansiella biståndet till det tekniska biståndet, varjämte man anvisar vissa besparingsposter — utan att några bestämda siffror anges. " Mot de projekt i SIDA:s förslag som majoriteten vill prioritera har jag i och för sig intet att invända — de är alla högaktuella. SIDA har för sin totala fältverksamhet begärt 164 miljoner. Kungl. Maj:t vill anvisa 99 miljoner, d. v. s. 65 miljoner mindre. Genom denna nedprutning har SIDA tvingats göra en omplanering. Utskottsmajoriteten vill nu prioritera familjeplaneringen, biståndet genom enskilda frivilligorganisationer, utbildning av afrikanska kvinnor, hjälp till Palestina-flyktingar och målinriktad forskning. De sammanlagda kostnaderna för dessa projekt har av SIDA beräknats till 39,8 miljoner. I mittenreservationen har vi med hänsyn till den ändrade situationen för SIDA begärt en uppräkning för fältverksamheten — inte med 65 miljoner som föreslagits i motionen utan med 50 miljoner utöver Kungl. Maj:ts förslag. Härigenom skapas enligt vår mening en garanti för att SIDA inte under det kommande budgetåret i brist på medel skall förhindras att fullgöra sina förpliktelser och sin planering, en garanti för att en fortsatt utbyggnad totalt av vårt u-landsstöd skall kunna genomföras. En sådan garanti skapas inte genom Överföringar mellan olika konton. Man behöver enligt vårt förslag inte heller skjuta över miljonbelopp till ett följande budgetår. I fråga om fältverksamhetens anslagspost till bistånd genom enskilda frivilligorganisationer, främst missionen, hade SIDA i sina petita räknat med 6 miljoner. Under fjolåret lämnade SIDA till dessa enskilda frivilligorganisationer 3,1 miljoner, därav till missionen 2,1 miljoner. Jag vill gärna uttrycka min glädje över att man under senare år i alltmer ökad omfattning låtit svenska frivilligrörelser och svensk mission få bidrag till utvecklingsverksamhet i ifrågavarande länder, till byggande av sjukhus, skolor av olika slag samt andra projekt som godkänts av SIDA och tacksamt accepterats av de inhemska regeringarna. Missionen, som har arbetat på fältet i hundra år och själv årligen ger cirka 40 miljoner till utvecklingshjälp, är väl skickad för dessa uppgifter. Den har ett grundmurat förtroende hos de inhemska folken och deras ledare och kan helt naturligt i många fall utföra arbetet billigare än vad som eljest är möjligt. Vid årsskiftet gjorde professor Gunnar Myrdal ett uttalande, i vilket han framhöll missionens sätt att arbeta såsom föredömligt. Visst är det så att svensk mission för sina insatser på undervisningens och sjukvårdens område lika väl som i sin direkta evangeliseringsverksamhet har att lita till personlig offergärning och frivilliga gåvor från hemmamissionen och därför måste utföra sin gärning med små ekonomiska resurser. Förhållandet har redan exemplifierats i dag, bl.a. av herr Vigelsbo, och excellensen Nilsson har medgivit att problemet existerar.

Om ökade medel ställes till förfogande och »friska pengar» ges till SIDA, skulle alltså ett betydligt större anslag kunna lämnas till frivilligorganisationerna och missionen än det som SIDA i fjol tog upp i sina petita. Detta skulle kunna ske utan att SIDA:s administrationsapparat skulle tyngas i någon större utsträckning. Måhända skulle även några miljoner kunna reserveras för katastrofhjälp eller andra särskilt angelägna projekt. Jag erinrar om att det i flera motioner, bl.a. från riksdagens kristna grupp, hemställts att missionens behov i detta avseende i möjligaste mån skall tillgodoses. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5 och 6 i statsutskottets utlåtande nr 53 samt till reservationerna 1 och 2 i statsutskottets utlåtande nr 54.
Herr talman! Den utveckling som ägt rum i vårt land och hela världen på kommunikationernas område har gjort att människorna kommit närmare varandra — avstånden verkar inte så stora och avskräckande som förr. De förbättrade kommunikationerna har lett till att vi möter varandras problem på ett helt annat sätt, bl.a. genom personliga besök men också och kanske framför allt genom de bilder som TV förmedlar. Det gäller många områden där vi tidigare, innan dessa möjligheter fanns, stod främmande inför mycket av det som hände ute i världen. Det var inte ovanligt att man använde uttrycket: Vad angår världens affärer oss? Men genom de moderna kommunikationsmedlen har vi alltså, vågar jag säga, på ett mera påtagligt sätt gjorts delaktiga av andra länders problem. Det som förmedlats har inrymt både glädjande och sorgliga ting. Vad som mest bränts in i våra sinnen, när vi nyttjat de nya kommunikationsmedlen, har väl varit de fattiga ländernas problematik —- problemen för den del av världens befolkning som enligt vårt sätt att se lever i armod och nöd.

Det är klart att det i denna debatt förekommer - många nyanser. Många uttalanden, som man där möter, präglas av en verkligt sann idealitet, och det glädjande är att denna idealitet i mycket hög grad har resonans hos den svenska ungdomen. Denna har visat ett påtagligt intresse för positiva insatser. Men det är tyvärr också så, att det i vårt land, liksom i alla andra länder, finns negativa krafter, och det är därför som man, om man spänner sig alltför hårt i denna diskussion, skapar motaktioner från annat håll. Det blir en utomordentligt svår balansgång man måste utföra, därför att det enligt min mening bör råda enighet om att vi inom ramen för våra resurser bör göra betydelsefulla insatser på detta område.

Jag tror att hela denra problematik bör uppmärksammas, och det är därför som jag dels har pekat på den och dels vill ge uttryck åt min tillfredsställelse över mycket av den sanna idealitet som vi faktiskt möter på detta område. Att det sedan också kan finnas biavsikter hos vissa lämnar jag helt därhän. Men när man då går att pröva vad vi kan göra bör man besjälas av vad vi kan åstadkomma inom ramen för de resurser som står till vårt förfogande. Jag tycker inte att man i denna verksamhet skall binda sig sterilt vid låsta ståndpunkter. Detta är utomordentligt olämpligt om man önskar konstruktiva lösningar. När vi i statsutskottet fick såväl propositionerna som den serie av motioner dessa gav upphov till, diskuterade vi på vilket sätt vi skulle försöka finna en väg, en form, som kunde bli någorlunda enande i denna så betydelsefulla fråga. I den diskussionen var vi klart medvetna om att i riksdagen fanns en majoritet för det totalbelopp som i propositionen hade förordats på olika punkter. Det fanns alltså enligt vår bedömning en klar majoritet för att riksdagen i år skulle besluta om 404 miljoner kronor. Det var då vi tog upp diskussionen, om vi inom ramen för dessa 404 miljoner kan göra någonting som i sak innebär ett effektivare utnyttjande av de disponibla resurserna. Det var med utgångspunkt därifrån som vi i vårt utlåtande ville försöka beakta vissa ting som har dominerat och enligt vår mening varit väsentliga i debatten om det svenska utvecklingsbiståndet. Därför menade utskottet att man skulle försöka plocka fram de frågor som varit centrala i denna debatt. Bland dem har funnits, som tidigare här har redovisats, frågan om ett fullföljande av den tidigare propositionen angående målsättningen för den svenska u-hjälpen. Vi har vid ett tillfälle uttalat vår anslutning till en målsättning som motsvarar en procent av nationalinkomsten. Om det uttalandet, som då gjordes i anslutning till rekommendationer från internationella organ, rådde enighet. Men i debatten har det förevarit en viss tveksamhet om när vi skall kunna uppnå detta och på vilket sätt vi skall kunna förverkliga denna målsättning. När vi inom utskottet försökt att få fram sådana synpunkter som skulle ena, var vi av den uppfattningen att u-hjälps. frågan icke borde tillhöra de frågor som skall ingå i de partitaktiska manövrerna. Om u-hjälpen bör det inte råda strid mellan partierna. Vi eftersträvade från vårt håll en gemensam nämnare på denna punkt. Detta har också varit bakgrunden till vårt agerande.

Det har också visat sig att utskottet är enigt på denna punkt. U-hjälpsfrågornas handläggning har också varit föremål för mycken diskussion. Statsrevisorerna har i sitt utlåtande framfört vissa synpunkter om en bättre samordning i det avseendet.

I skrivningen har förordats tredje huvudtiteln. I vårt uttalande ger vi vår anslutning till revisorernas förordande i deras berättelse på den punkten. Då det gäller det multilaterala biståndet har vi uttalat oss mera tveksamt om ändamålsenligheten. Som exempel på sambandet mellan dessa båda anslag skulle jag kunna nämna åtskilliga fall, där medel har anvisats dels från anslaget till SIDA:s fältverksamhet och dels från anslaget under sjunde huvudtiteln till bilateralt finansiellt bistånd. Men jag tror att det räcker om jag illustrerar sambandet genom att erinra om att fiskeriskolan i Tunisien byggs med medel från SIDA:s fältanslag, under det att hamnen till densamma byggs med medel från sjunde huvudtitelns anslag till finansiellt bilateralt bistånd. Där ser man alltså klart sambandet mellan dessa båda anslagsposter, och det har naturligtvis påverkat vår bedömning. Dessutom medför det vissa komplikationer vid utskottsbehandlingen. Om vi som i år gör en skrivning som berör båda dessa anslag måste den ena avdelningen ha sin skrivning klar innan den andra avdelningen kan göra sin. De är alltså beroende av varandra. Typexemplet härpå är den skrivning som gjordes i år, där man inom första avdelningen hade skissat en skrivning om transfereringar som femte avdelningen godtog. Första avdelningen kunde emellertid inte justera sin skrivning innan femte avdelningen 'hade fattat sitt beslut. Vissa sådana tekniska komplikationer kommer att försvinna om vi får en samordning. I anslutning till propositionen har från borgerligt håll väckts motioner, vari man begär en ny utredning. Jag måste erkänna att jag är förvånad över den borgerliga uppslutningen kring detta utredningskrav. Det har vid åtskilliga tillfällen deklarerats att det råder enighet om målsättningen för vår u-hjälpspolitik. Vi har haft utredningar om SIDA:s organisation. Är det möjligen så, att man i det borgerliga lägret vill ha en annan inriktning än den vi hittills har varit eniga om? Det har inte givits uttryck åt några sådana tankar — det enda man med en viss frenesi har talat för är att vi bör få en utredning till stånd. Men, herr talman, jag tycker nog att vi har haft tillräckligt med utredningar ändå och vi kommer säkerligen att få fler. Enligt min mening är det därför viktigare att utnyttja resurserna för att handla i överensstämmelse med de principer som har fastslagits som riktningsgivande för svensk verksamhet på detta område. Det finns enligt min mening inte tillräcklig täckning för en sådan utredning som motionärerna begär, alldenstund vissa väsentliga frågor genom utskottsutlåtandet föres fram på ett sådant sätt att de i så fall måste lämnas utanför denna utredning.

Då i pressen tolkningarna av utskottets skrivning på den punkten har varit ganska divergerande tar jag mig friheten att nu framföra några synpunkter i anslutning till det resonemang som ligger bakom utskottets uttalande. I vissa tidningar har man tytt skrivningen så att förslag skall framläggas till 1968 års riksdag. Jag vill erinra om att det i utskottets skrivning talas om att utredningen skall bedrivas i syfte att till 1968 års riksdag framlägga förslag. Det är alldeles uppenbart att, om utredningen inte kan klara denna uppgift, kan givetvis inte bindningen vara så hård som man på vissa håll har gjort gällande. Målsättningen för den verksamhet som skall bedrivas på detta område finns det också anledning att ägna litet uppmärksamhet. Det. svenska näringslivet har i motiveringen för sina önskemål sagt att det på detta sätt vill medverka i uppbyggnadsarbetet i utvecklingsländerna. Då är det ganska naturligt med en anknytning till det som är bärande i vår u-hjälpspolitik och som måste vara riktningsgivande i detta sammanhang.

Den kan därför ha en ganska stor psykologisk betydelse.

Det innebär svåra avvägningar för utredningen att få det hela att balansera. Vi har såväl goda som dåliga erfarenheter av investeringar i dessa länder. Därför måste det slås fast att huvudsyftet med denna del av verksamheten är att hjälpa u-länderna. Då bör givetvis bestämmelserna formas på ett sådant sätt att den som eventuellt syftar enbart till att få billig arbetskraft inte skall inkluderas i gruppen. Man måste alltså ha möjlighet att pröva objektet med utgångspunkt i huruvida det är till för att hjälpa landet till en bättre utveckling. Hela vår u-hjälpspolitik bör vara inriktad på hjälp till självhjälp, på bistånd till utvecklingsländerna att slutligen själva kunna klara sina försörjningsproblem. Verksamheten måste vara meningsfylld från den synpunkten, ty vi kan inte bygga på en pessimism som innebär att vi för all framtid skall ha hjälpverksamhet av det format som vi nu arbetar med. I stället bör vi ge dessa folk en chans till en mera människovärdig utveckling. Det är alldeles uppenbart att vi då, när vi skall välja hjälpform, får pröva olika medel för att nå målet, vilket är hjälp till en sund utveckling i u-länderna. Professor Gunnar Myrdal lanserade för några år sedan en tankegång som jag för min del anser att man närmare bör pröva när man nu skall bedriva denna utredning.

Jag tycker för min personliga del att detta är en synpunkt som bör beaktas även i den utredning som nu pågår.

På det området har vi inom utskottet mycket ingående diskuterat, huruvida de önskemål möjligen skulle kunna tillgodoses som därvidlag har framförts. Problemet gäller ju hur vi skall kunna lösa den uppgiften utan att behöva kräva en anslagsökning. Det var i anslutning till det resonemanget som tanken uppkom att ge Kungl. Maj:t fullmakt att överföra medel från sjunde huvudtitelns anslag till bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd till tredje huvudtitelns anslag för fältverksamhet och att därifrån få ett täckningsanslag. Från mittenpartiernas sida har det i dag talats i ringaktande ton om denna systematik. Man har sökt framställa det hela som ett försök från vår sida att fly undan den verkliga problematiken. Ja, om man tar så enkelt på frågeställningen som mittenpartierna har gjort, så kan man naturligtvis föra det talet, men i verkligheten ser det ju ut på ett helt annat sätt. Vi har kunnat konstatera, att det bilaterala finansiella stödet — det som hittills har beviljats — av mottagarländerna inte har kunnat utnyttjas i den utsträckning som åtagandena från svensk sida har inneburit. Den omständigheten att man ligger så långt före mottagarländernas förmåga att utnyttja våra åtaganden får väl ändå betraktas som ett uttryck för den svenska regeringens positiva vilja att medverka på dessa områden. Det har i denna debatt använts så många uttryck som inneburit, att man sökt bibringa människorna föreställningen att det från vårt håll skulle finnas en i det närmaste negativ inställning till u-landsproblemen. Den omständigheten att man på detta område ligger före u-ländernas förmåga att utnyttja erbjudandena talar ju ett helt annat språk.

Vad beträffar de olika aktiviteter som man har förordat i utskottsutlåtandet är det mycket svårt att i dag exakt ange den merkostnad som belöper på SIDA:s fältanslag vid realiserandet av detta önskemål. Det sammanhänger med olika omständigheter. För det första ingår redan i 99-miljonersanslaget en del av kostnaden för detta. Vi vet att man inom ramen för 99-miljonersanslaget kan göra vissa besparingar på grund av att en del saker icke kan verkställas under budgetåret. Vi vet att vissa överföringar inom tredje huvudtiteln också kan ske utan att fördenskull påverka vad som kan utföras under budgetåret 1967/68. Men vi är också medvetna om att det behövs ett täckningsanslag, därför att det som kan ske inom ramen för tredje huvudtiteln täcker icke hela totalkostnaden.

Det är klart att det finansiella biståndets summa reduceras med det belopp som täckningsanslaget representerar — det skall inte råda någon tvekan om det. Men erfarenheten hittills har visat, att mottagarländerna inte har förmåga att konsumera alla de åtaganden som vi gör.

Det är därför vi menar att det skulle kunna utgöra grundval för en kompromiss som kunde samla ett enigt utskott. Vi hade alltså berört en rad aktuella frågor för att försöka få ett, om uttrycket tillåtes, samlat paket, som skulle lösa det vi ansett vara det mest brännande i diskussionen. Men vad möter vi? Jo, från mittenalliansens sida krävs ett besked om hur många kronor täckningsanslaget uppgår till, och detta besked krävs trots att man vet, att ingen expert i dag exakt kan ange detsamma. Mittenpartierna har emellertid själva vid skrivningen om <sSstatsrevisorernas förslag markerat sambandet mellan dessa två anslag.

Jag är också övertygad om att vi därigenom — därom har jag förvissat mig — ger SIDA maximala arbetsuppgifter under det kommande budgetåret. Mittenpartierna förklarar då, som jag tidigare nämnde, att de inte kan ansluta sig till denna lösning därför att vi inte exakt kan ange det belopp som erfordras. Herr talman!

I sakfrågan når vi med vår systematik lika långt som om vi ökade budgetsiffran med 50 miljoner kronor. Då har jag, herr talman, kommit fram till att det för mittenpartiernas vidkommande inte är sakfrågan som är det väsentliga, utan att vi beträffande tredje huvudtitelns anslag till fältverksamheten får en annan siffra än de 99 miljoner som angivits. Herr talman! Det har i debatterna ofta framförts vissa synpunkter på den problematik som vi i stort har att brottas med. Centerpartiets ledare herr Hedlund i Rådom har vid skilda tillfällen när vi haft ekonomiska diskussioner talat om sparsamhet. Senast i årets remissdebatt höll han ett mycket uppmärksammat anförande vari han starkt betonade, att vi alla mot bakgrunden av det nuvarande budgetläget måste ålägga oss stor begränsning när det gäller utgiftsökningar. Han tillade, om jag inte minns fel, att vi skall ta hänsyn till budgeten även om det gäller hjärteangelägenheter. I denna fråga kan man ta hänsyn till såväl hjärteangelägenheter som till den budgetsynpunkt som centerpartiets ledare så starkt underströk i remissdebatten, men av formella skäl vill man inte medverka. Folkpartiets ledare har vid flera tillfällen rest krav på att man skall försöka åstadkomma ett samlat grepp — som termen lyder — när han och de mindre kronprinsarna är ute och talar i olika angelägenheter. Utskottet har i detta fall försökt åstadkomma ett samlat grepp kring de ting som bränner mest i debatten. Men vad gör då folkpartiet när det bjuds ett samlat grepp på detta område? Jo, av formella skäl — därför att vi inte kan precisera summan — vill folkpartiet icke ge sin medverkan. Herr talman! När jag lyssnat till mittenpartiernas argumentering i det avsnittet har jag fått en stark känsla av att de byråkrater som Strindberg en gång i tiden beskrev skulle gnugga händerna av förtjusning om de hade lyssnat till mittenalliansens talesmän i denna fråga. Med utskottsmajoritetens förslag löser vi väsentliga problem på detta område. Vi presenterar ett samlat grepp, som ger möjlighet till betydelsefulla insatser, ett samlat grepp som också utnyttjar våra resurser att göra insatser. Ett bifall till utskottsmajoritetens förslag innebär att vi gör allt som i dag kan göras. Ett bifall till mittenalliansens förslag ger ingen ökning av de aktiva insatserna under det kommande budgetåret i förhållande till utskottsmajoritetens förslag; det blir endast en markering av att man tekniskt vill lösa problemet på ett annat sätt. Herr talman! Det är beklagligt att vi skall behöva föra strid om tekniska problem i stället för att koncentrera oss på att utåt markera en enig vilja att göra insatser i det arbete som är så betydelsefullt i utvecklingsländerna. Herr talman! Jag hemställer om bifall till statsutskottets förslag.
Herr talman! Det är uppenbart att herr Lindholm har den uppfattningen, att om man inte följer regeringens förslag eller de propåer som regeringspartiets ledamöter i ett utskott gör i ett trängt läge, så för man ett partitaktiskt spel. Nu är det emellertid så, att mittenpartiernas huvudmotioner i januari bygger på de siffror angående behovet för fältverksamheten som SIDA uppgivit och även på de förslag som regeringen framlagt för riksdagen i fråga om totalramen.

Jag skulle vilja fråga herr Lindholm om han anser att fru Lindström nu för något slags folkpartistisk partitaktik i detta sammanhang. Hon står såvitt jag förstår kvar vid sin uppfattning, att u-hjälpsanslaget skall ökas totalt utan några som helst konstlade grepp. Därutöver vill jag endast än en gång säga, att vi varit positivt inställda till möjligheterna att förhandla om anslaget. Vi har emellertid inte tänkt oss att vi skulle förhandla på det villkoret, att budgetramen inte skulle få ändras i något avseende. Vi vill inte ha denna svacka i utvecklingen av u-hjälpen till en högre nivå. Herr Lindholm har ännu inte gett något besked, huruvida dessa pengar som man så att säga tar ur en kassa sedan skall återföras till denna kassa.

Herr talman! Herr Lindholm söker väl ändå bevisa litet väl mycket när han säger att det bara är av formella skäl som mittenpartierna inte kan acceptera det förslag som högerledamöterna och socialdemokraterna i statsutskottet framlagt. Herr Lindholm försöker bevisa att om man, som mittenpartierna vill, ställer 50 miljoner kronor till förfogande i ökat anslag till SIDA:s fältprojekt, så betyder detta inte någon större aktivitet totalt sett i fråga om u-hjälpen än om man följer regeringens förslag; SIDA kan helt få sina önskemål tillgodosedda genom regeringens förslag. Då måste man ställa frågan: Varför lämnade i så fall Ulla Lindström regeringen? Kvar står ändå det faktum att om man för över pengar från det ena anslaget till det andra, så måste det bli mindre pengar på det anslag man för över pengarna från. Herr Sträng har ju räknat med att de 125 miljoner kronor som han föreslagit till bilateralt finansiellt bistånd skall gå åt. Man kan alltså inte utan vidare säga som herr Lindholm att aktiviteten blir densamma även om man låter bli att öka det totala anslaget. Det är nog en matematik som är mycket svår att få att gå ihop. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att jag tycker att det är generande mot bakgrunden av den situation som u-länderna befinner sig i och det hjälpbehov de har att vi i Sveriges riksdag skall behöva tvista om 50 miljoner kronor i en budget på 36 000 miljoner kronor. Hade det inte varit möjligt att enas om en lösning som inneburit dels att majoriteten tillmötesgått mittenpartiernas krav. på besparingar till någon del, dels att man från vårt håll gått med på att göra justeringar på någon post så att vi fått ihop de 50—60 miljoner kronor som behövs. Från regeringshåll har man inte varit beredd att acceptera någon annan ståndpunkt än den att det totala anslaget inte får höjas. Jag undrar, herr Lindholm, om det är riktigt att säga att riksdagsmajoriteten har stått bakom denna ståndpunkt. Jag är lika övertygad om att man hade kunnat åstadkomma majoritet i Sveriges riksdag för att höja u-landsanslagen något.
Herr talman! Herr Lindholm — statsutskottets femte avdelnings ordförande — framhöll i sitt i stort sett hovsamma anförande att man inte sterilt skall vara bunden i låsta positioner. Jag skulle vilja fråga vem han vände sig till, till dem som anser att man inte skall kunna lämna en enda krona utöver regeringens förslag eller till oss som anser att man bör ge ett större anslag. Om det — såsom synes framgå av dagens debatt — råder någorlunda enighet om att vi måste göra en betydligt större satsning i framtiden, så är det väl riktigt att inte väja för att lämna ett något större bidrag redan i år. Mittenpartierna har tagit enkelt på denna fråga, sade herr Lindholm. Ja, så enkelt har vi tagit på den, att vi anser att när det gäller att inom några få år uppnå en procent av bruttonationalinkomsten i u-hjälp, så måste vi offra litet mer på u-hjälpen redan i år.

Herr talman! De repliker som här har riktats mot mig har haft en sak gemensam: ingen har kunnat påvisa att ett bifall till mittenalliansens förslag ger en mera effektiv hjälp till u-länder na under det kommande budgetåret. Erfarenheten .säger oss att mottagarländerna inte är beredda att utnyttja de medel som anvisas. Jag vill erinra om att de reservationer som fanns i riksbanken vid budgetårets början uppgick till 119 miljoner kronor, och man kalkylerade med en avsevärd ökning under nu löpande budgetår. Detta är ett uttryck för att viljan att göra aktiva insatser på detta område är mycket stark men att förmågan att utnyttja dem inte är lika utvecklad.

Det är så problemet ligger till, herr talman!

Herr talman! Jag förstår att herr Lindholm är besvärad och att det är speciella problem som gör att han blir litet irriterad.

Vidare sade herr Lindholm att reservationerna under det bilaterala finansiella biståndet i år kan komma att öka från 119 till 160 miljoner kronor. Ja, den uppgiften har vi också fått. Men det är ju inte det som är problemet. Herr Lindholm har själv vid behandlingen av detta ärende sagt bestämt ifrån att vi inte skall ta in: de reservationer. som uppstått och uppstår, utan vad vi har att diskutera är en överföring och ett ianspråktagande av de 125 miljoner kronor som finansministern har upptagit i årets budget till bilateralt finansiellt bistånd. Då frågar jag: Hur kan herr Lindholm stå här och säga att de 125 miljoner som herr Sträng räknat med inte behövs? Vi befinner oss nu mer än 14 månader före utgången av det budgetår vars anslag vi diskuterar. Hur kan herr Lindholm då säga att han vet att de presumtiva mottagarländerna inte kan förbruka medlen? Om herr Lindholm vill göra gällande att vi kan göra lika mycket för uhjälpen genom att inte höja anslagen som om vi höjer dem, så frågar jag än en gång: Varför avgick då Ulla Lindström som ansvarig u-landsminister?